Fru talman! Kontrollen av förare och fordon utgör en väsentlig del av det trafiksäkerhetsarbete som polisen utför i samband med trafikövervakning. Det är helt uppenbart att kontrollen inte kan göras effektiv, om förarna inte är skyldiga att medföra körkort. Herr Eriksson i Arvika har nyss beskrivit hur det gick till innan de nya reglerna kom och man hade möjlighet att inom tre dagar visa upp sitt körkort. Då var avsikten att straffriheten skulle gälla bara för rena undantagsfall. Straffrihetsregeln var alltså inte betingad av att det i vissa fall kunde vara svårt att medföra körkort utan avsikten var att den skulle tillämpas då man på grund av tillfällig glömska inte medfört körkortet. Men, herr Eriksson, regeln tillämpades på ett helt annat sätt. Under åren närmast före den nya kungörelsens ikraftträdande utfärdade polisen varje år 70 000—80 000 förelägganden att visa upp körkort. De siffrorna belyser vilka otillfredsställande konsekvenser denna bestämmelse ledde till från både trafiksäkerhetssynpunkt och administrativ synpunkt. Det tog mellan 70 och 90 årsarbetskrafter hos polisen, som jag tyckte och fortfarande tycker kunde användas till betydligt nyttigare insatser i trafiksäkerhetsarbetet. Erfarenheterna från polisens sida av de nya bestämmelserna är goda. Som exempel kan nämnas att polisen under tredje kvartalet 1973, då denna nya praxis stabiliserats, utfärdade 3 197 ordningsförelägganden mot ett år tidigare, samma kvartal, 19 275. Jag tycker att de siffrorna — jag skall inte trötta med fler — visar vilken effekt de nya bestämmelserna har haft bara något år efter det att de trätt i kraft. Jag hoppas att vi är överens om att det kan vara ett riktigt argument för de nya reglerna. Sammanlagt utfärdades under år 1973 15 362 ordningsförelägganden på grund av underlåtenhet att medföra körkort, vilket skall jämföras med 83 000 sådana ordningsförelägganden under 1972. Jag tycker att samma resonemang kan föras när det gäller besiktningsinstrument och skattekvitto.

Fru talman! Att det skall vara kontroll och att den är viktig ur trafiksäkerhetssynpunkt är vi fullt överens om. Det har jag också sagt. Men jag tycker att man mycket väl kunde ha en mindre stelbent bestämmelse. De siffror som kommunikationsministern redovisat vill jag inte bestrida på något sätt, men där gäller det, såvitt jag förstår, personer som inte har utnyttjat den tre dagars karenstid man hade möjlighet till fram till dess att de nya bestämmelserna trädde i kraft. Jag anser att dessa personer skulle straffas på sätt som skett. Sedan säger statsrådet att polisen var missnöjd med de gamla bestämmelserna och att polisen är nöjd med de nya. Men allmänheten, herr statsråd, trafikanterna, jordbrukarna som för sina traktorer, är sannerligen inte nöjda! Nog bör vi väl försöka införa lagar som inte är orimligt utformade, med tanke även på allmänheten och de berörda människorna.
Fru talman! De praktiska svårigheterna att medföra körkort kan väl inte vara större än att de bör kunna bemästras. Skall vi ta herr Erikssons i Arvika senaste inlägg till intäkt för hur vi bör utforma våra lagar och bestämmelser och så långt möjligt alltid söka bereda medborgarna tillfällen att så att säga gå litet vid sidan om vad som gäller, kan det naturligtvis få väldiga konsekvenser. I det här fallet skulle det i praktiken innebära att man med vidöppna ögon lät ett hundratal poliser arbeta året runt med en sådan här fråga enbart därför att man vill ge folk möjligheter att glömma sitt körkort hemma.
Fru talman! Jag upprepar än en gång att med den ökade tekniska utrustning som finns har man större möjligheter än tidigare att på ett smidigt sätt lösa detta problem. Man skall inte utforma lagar så att man låter felaktigheter gå vid sidan om, som statsrådet uttrycker det, men man skall heller inte ge lagar en utformning som är orimlig för det praktiska livet. Så sent som i dag har jag, herr statsråd, ringts upp av en jurist som ger konkreta exempel på fullständigt orimliga förhållanden, då människor vid hastiga sjukbesök och liknande har åkt fast vid poliskontroller och fått böta därför att de bytt kostym och därvid glömt körkortet. Det är sådana exempel jag tänker på när jag säger att vi inte skall lagstifta på ett sådant sätt att vi gör människor till brottslingar genom små episoder i det dagliga livet.

Fru talman! Herr Strindberg har frågat jordbruksministern 1. om han är beredd att snarast vidta åtgärder för att minska riskerna för fartygskatastrofer genom att inrätta speciella, enkelriktade leder för fartyg med last som vid läckage kan orsaka skador på vatten och kuster, och 2. om han är beredd att genomföra generellt gällande lotsplikt för fartyg med oljeeller miljöfarlig kemikalisk last. Interpellationen har överlämnats till mig för besvarande. I likhet med herr Strindberg anser jag att frågan om åtgärder för att förebygga fartygsolyckor som kan orsaka skador på miljön är av stor betydelse. Till övervägande del bedrivs handelssjöfart i farvatten kring Sverige med utländskt tonnage. En väsentlig del av denna sjöfart berör varken svenska hamnar eller svenskt sjöterritorium över huvud taget. Möjligheterna att genom nationell svensk reglering ge föreskrifter för utländska fartyg utanför vårt sjöterritorium är av uppenbara skäl begränsade. Situationen är självfallet densamma för andra länder. För att från säkerhetssynpunkt reglera den internationella sjöfarten bedrivs därför ett intensivt samarbete inom olika organ, t.ex. inom FN:s sjöfartsorganisation IMCO. Sverige tar aktivt del i detta arbete. Som resultat av detta arbete kan jag peka på bl.a. gällande internationella sjövägsregler som reviderats genom en särskild konvention år 1972. Målsättningen har därvid varit att anpassa reglerna till modern handelssjöfart. Sålunda ges regler rörande stora tankfartygs gång i trånga farvatten och därmed sammanhängande säkerhetsfrågor. Ett annat viktigt led i det internationella arbetet är de av IMCO rekommenderade trafiksepareringarna. Trafiksepareringar är ett verksamt instrument för att förhindra kollisioner till sjöss. Mellan Östersjöstaterna har pågått ett samarbete som varit inriktat på att få fram en konvention till skydd för Östersjöns miljö. Konventionen har slutligt behandlats vid en konferens i Helsingfors under denna vecka och skrivs under i dag för Sveriges del av jordbruksministern. Konventionen behandlar bl.a. inskränkningar i rätten att släppa ut föroreningar i vatten, förebyggande åtgärder mot föroreningar från fartyg och land, samarbete mellan Östersjöstaterna vid bekämpning av vattenföroreningar och skyldighet att rapportera utsläpp och olyckor. Konventionen innefattar också ett åtagande av Östersjöstaterna att i IMCO verka för internationella regler för trafiken med djupgående fartyg i trånga och grunda delar av Östersjön samt för ett internationellt rapporteringssystem avseende stora fartyg och fartyg med farliga laster. Konferensen har i linje med detta åtagande utarbetat flera resolutioner. Däri uppmanas Östersjöstaterna att — bl.a. med tanke på fartyg som transporterar farlig last — utreda behovet i Östersjöområdet av förbättrad information om befintliga trafiksepareringar och om farleder för fartyg med stort djupgående, av nya trafiksepareringar och farleder av detta slag och av långlotsning och andra åtgärder för att öka trafiksäkerheten till sjöss. När det gäller sjöfarten inom Sveriges sjöterritorium har frågan om ökad sjösäkerhet under de senaste åren ägnats särskild uppmärksamhet av regeringen och sjöfartsverket. Vad först beträffar skyldigheten att anlita lots är att säga att principerna på detta område har fastställts av riksdagen år 1970. Närmare bestämmelser har meddelats av Kungl. Maj:t. Enligt dessa bestämmelser råder inom vissa kustområden skyldighet att anlita lots för tankfartyg över 1 600 ton brutto med last av råolja eller vissa mineraloljeprodukter. Inom bl.a. Stockholms och Göteborgs skärgårdar samt för Mälaren och Vänern gäller skyldigheten i fråga om tankfartyg över 1 200 ton brutto med sådan last. För fartyg som transporterar vissa kemikalier i bulk gäller i princip skyldighet att anlita lots vid gång i inre vatten.

Resultatet av verkets överväganden skall redovisas till kommunikationsdepartementet före den 1 april 1974. I detta sammanhang bör också nämnas den s.k. farledsutredningen som har utförts inom sjöfartsverket och som avlämnat sin slutrapport i januari 1974. Utredningen föreslår bl.a. förbättrad sjömätning, normer för vattenvägar, generellt lotstvång i inre vatten och viss trafikövervakning i Stockholms och Göteborgs skärgårdar. Förslagen är för närvarande föremål för remissbehandling. När det gäller resurserna för den preventiva tillsynen från miljöoch säkerhetssynpunkt av fartyg i svenska farvatten har det på senare tid skett en successiv upprustning. Detta avspeglas även i årets statsverksproposition. Utöver en förstärkning av sjöfartsinspektionens sektion för transport av farligt gods kan nämnas den satsning som sker för att ta fram ett system för partikelmärkning av olja i syfte att förebygga medvetna oljeutsläpp. Av den redogörelse som jag har lämnat nu framgår att det för närvarande pågår ett omfattande arbete såväl nationellt som internationellt för att förbättra säkerheten kring våra kuster från miljösynpunkt.

Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min interpellation, och jag vill gärna uttrycka min tillfredsställelse över den utförliga redogörelse som lämnas i svaret över såväl vidtagna som förväntade åtgärder när det gäller att förebygga miljöhotande olyckor till havs. Bakgrunden till min interpellation är främst det omfattande utsläpp av olja som inträffade i samband med det norska fartyget Jawachtas grundkänning i farvattnen utanför Trelleborg den 21 december förra året. Den gången gällde det en oljelast. Olyckan med det västtyska fartyget Wiggo Hinrichsen utanför Ölands nordspets i slutet av september 1973 visar också vilka faror som fartygstransporter med kemikalier kan innebära. De här nämnda olyckorna medförde såväl betydande risker för miljön som avsevärda kostnader för att söka avhjälpa inträffade skador. Det vore överdrift att påstå att vår beredskap var god vid dessa tillfällen. Av statsrådets svar framgår dock att vi tycks vara helt ense om vikten av att åtgärder vidtas för att i framtiden förhindra olyckor av denna art. Det är värdefullt att ett vidgat internationellt samarbete nu på allvar börjar komma i gång. Inte minst viktigt är naturligtvis det samarbete som pågår mellan Östersjöstaterna, och av interpellationssvaret att döma innebär den konvention som i dag skrivits under i Helsingfors betydande framsteg när det gäller ett vidgat internationellt samarbete. Jag fick för en kort stund sedan tillgång till eftermiddagstidningarna, där det ges en sammanfattning av vad man kommit överens om i Helsingfors. Jag tycker att det är betydande framsteg man kommit fram till när man enats om anmälningsplikt för fartyg med giftlaster, särskilda farleder för större tankbåtar och även en uppdelning av Östersjön i ansvarszoner, som de olika kustländerna regelbundet patrullerar. Det är givetvis också viktigt med det internationella samarbetet i övrigt, och det är intressant — jag skall nämna det mera parentetiskt — att notera den förfrågan som handelsdepartementet i onsdags fick från den finska regeringen om möjligheter att på Västkusten anlägga en omlastningsterminal för supertanker, vilket skulle innebära den avsevärda fördelen att vi kunde slippa ifrån oljetanker i 150 000-tonsklassen i Östersjön. Det är ju inget som helst tvivel om att en olycka med ett sådant fartyg skulle kunna få katastrofala följder för vår miljö. När det gäller frågan om lotstvång finns det tydligen inte anledning att i dag ta upp debatten, utan jag finner det riktigare att återkomma till den frågan när kommunikationsdepartementet redovisat den promemoria i ärendet som enligt interpellationssvaret förväntas inom den allra närmaste tiden. Jag vill emellertid understryka att jag i min interpellation uteslutande uppehållit mig vid frågan om skyldighet att anlita lots i samband med transporter av miljöfarliga ämnen. Kommunikationsministern berör i svaret även den av sjöfartsverket utförda s.k. farledsutredningen. Det är, fru talman, en intressant lektyr men — det vill jag också säga — en ganska skrämmande sådan. Utredningen konstaterar bl.a. och med all rätt att ”en fundamental förutsättning för att ett farvatten skall kunna trafikeras med säkerhet är omsorgsfull sjömätning”. När man sedan läser vidare i betänkandet konstaterar man att sjömätningen i dag uppvisar stora brister och, vad värre är, att sjömätningsavdelningen förfogar över resurser som är helt otillräckliga med hänsyn till den betydelse som avdelningens arbete har för ökad säkerhet till sjöss. Farledsutredningen uppehåller sig också ganska utförligt vid kvaliteten på de svenska sjökorten. Det konstateras att Sverige under senare år framställt vissa sjökort av hög kvalitet; bl.a. nämns, vilket är särskilt betydelsefullt i det sammanhang vi nu diskuterar, kortet Insegling till Brofjorden. Ur sjösäkerhetssynpunkt finns det däremot, konstaterar utredningen, allvarliga anmärkningar mot de allmänna svenska sjökorten, skärgårdskorten, som täcker livligt trafikerade och trånga farleder. De är utförda i alltför liten skala och försedda med så tät information att de blir otydliga — information som saknar betydelse minskar nämligen ofta möjligheterna att läsa dem. Det är en allvarlig kritik, och jag kan helhjärtat instämma i den mot bakgrund av egen erfarenhet av sjökorten över vissa delar av den svenska Östersjökusten. Önskemålet om förbättrade markeringar av farleder osv., som farledsutredningen understryker, är det givetvis också av vikt att tillgodose. Fru talman! De problem som jag här berört är, som kommunikationsministern framhåller i sitt svar, för närvarande ute på remiss, och jag förmodar att det är därför som statsrådet i dag inte har tagit ställning till dem. Jag finner det i så fall vara ett rimligt förfaringssätt och skall inte nu försöka avkräva statsrådet några utfästelser på den punkten. Jag vill dock uttrycka den förhoppningen att kommunikationsministern med all kraft verkar för att sjöfartsverket kan få resurser som gör det möjligt att inom rimlig tid åstadkomma förbättringar som hjälper upp säkerheten till sjöss. Det gäller här åtgärder av förebyggande art, som vid kostnadsbedömningen måste vägas mot de stora kostnader som olyckor kan orsaka och de skador som kan uppstå ur miljösynpunkt. Jag hoppas också att de överväganden som nu görs i sjöfartsverket senare kommer att redovisas inför riksdagen.
Fru talman! Jag skall inskränka mig till att enbart konstatera att herr Strindberg och jag är överens i sakfrågorna. Vad beträffar farledsutredningen, som herr Strindberg också nämner, uppställer den många bestämda krav. När vi är klara med beredningen av den utredningen är jag alldeles övertygad om att vi får anledning att i olika sammanhang besluta oss för vilka förbättringar som vi med anledning av den skall vidta. Jag har klart för mig att herr Strindberg är medveten om att remissförfarandet först måste avslutas, innan vi kan mera i sak gå in på de frågor som hänger samman med utredningen.

Fru talman! Fru Ryding har frågat justitieministern om han anser att nuvarande förhållanden beträffande varning till körkortsinnehavare är tillfredsställande och — om så inte är fallet — vilka ändringar som avses vidtagas. Interpellationen har överläm nats till mig för besvarande. Frågorna om körkortsingripanden har övervägts av trafikmålskommittén i betänkandena Rätten till ratten, som för närvarande remissbehandlas. Utformningen av reglerna om varning kommer att tas upp i anslutning till den vidare handläggningen av de frågeställningar som behandlas i nämnda betänkanden.

Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret, som väl i egentlig mening inte var något svar utan en upplysning om att den frågeställning jag rest har behandlats i trafikmålskommitténs betänkande Rätten till ratten. Av svaret framgår att remissbehandling pågår, men däremot inte när remisstiden utgår och när vi kan förvänta en eventuell proposition i denna fråga. Som jag skriver i min interpellation kan ett beslut om varning inte överklagas, och ett varningsbeslut förs in i körkortsregistret liksom övriga uppgifter om domar och beslut i anledning av en rad brott och förseelser. I vanliga fall finns det ju något slag av preskriptionstid när det gäller olika brott och förseelser. Men en körkortsvarning och uppgift om denna i körkortsregistret avföres först då körkortsinnehavaren har avlidit eller, om han inte är mantalsskriven i riket, först då 90 år förflutit från hans födelse. För min del vänder jag mig inte emot att en varning e. d. utfärdas och kan registreras några år. Men som det nu är anser jag att förseelsens art och storlek inte står i rimlig proportion till denna ”livstidsbelastning” av ett körkort. Jag förstår att kommunikationsministern inte i dag vill säga sin egen mening i denna sak och därmed föregripa remissbehandlingen. Men jag hoppas slutligen, fru talman, att det när propositionen skrives kommer att bli en ändring av dessa horribla förhållanden.

Fru talman! Får jag som komplettering till vad mitt svar innehöll säga följande. I körkortskungörelsen anges vilka belastningsuppgifter som skall rapporteras till körkortsmyndigheterna. Uppgifterna registreras i körkortsregistret och står, som fru Ryding nyss påpekat, kvar där. I ett ärende om ett körkortsingripande skall naturligtvis hänsyn tas till vad som är det yttersta syftet med de olika grunderna för ingripande, nämligen att trafiksäkerhetens krav skall tillgodoses. Även om domstolarna som bedömer körkortsfrågorna har en viss frihet att avgöra hur gamla belastningar som skall tas med i bedömningen, fäster de i praktiken avseende endast vid de senaste årens belastningar. I vad gäller varning, som fru Ryding här uppehöll sig något vid, vill jag poängtera att bakom en sådan åtgärd ligger en förseelse eller misskötsamhet. Aktualiseras en åtgärd mot en körkortsinnehavare som fått varning, bedöms han på samma sätt som en annan körkortsinnehavare som har en belastning av ett eller annat slag. Därvid görs en samlad bedömning, som innefattar även den eller de förseelser som legat bakom varningen och dessutom körkortsinnehavarens uppträdande därefter. När det gäller åklagarnas praxis att inhämta utdrag ur körkortsregistret vill jag gärna framhålla att de anvisningar i ämnet som riksåklagaren utfärdat ger uttryck för stor återhållsamhet. Som fru Ryding nämnt i interpellationen får varning till körkortsinnehavare inte överklagas. Liknande förbud finns eller har funnits på olika håll i lagstiftningen och torde vara uttryck, såvitt jag förstår, för principen att man skall få klaga endast över sådana beslut som har egentliga rättsverkningar. Varning anses i en del sammanhang höra till den kategori som saknar rättsverkningar. Men jag är beredd att konstatera, fru Ryding, att det kan diskuteras om det resonemang som jag nu för helt och fullt är hållbart även i dagens läge. Det blir emellertid aktuellt att ta ställning i frågan när vi skall behandla trafikmålskommitténs betänkanden.

Fru talman! I samband med den planerade utvidgningen av Örnäs skjutfält i Värmland har riktats berättigad kritik dels mot det sätt på vilket beslutet tillkommit, dels mot den plats som man från militärt håll har valt och slutligen mot den sekretess som ärendet tycks ha varit föremål för under lång tid. Det är inte första gången som militärernas planer på utvidgning av skjutfält vållar sådana här protester. I fallet Örnäs tycks det dessutom vara så att planerna innebär att skjutfältet skall utvidgas med ytterligare 6 000 tunnland, medan det från länsmyndigheter och andra tidigare har angetts en betydligt lägre siffra. Diskussionen har kommit i gång för sent. Befolkningen i området, Kils kommun och andra berörda har inte förrän i ett alltför sent skede kommit in i bilden. Dessutom kan det ifrågasättas om Örnäsområdet verkligen är det mest lämpliga för ett skjutfält med tanke på områdets stora värde som fritidsoch rekreationsmarker. Såvitt jag kan förstå måste det finnas andra och mer lämpliga områden inom ej alltför långt avstånd inom länet att anlägga militära skjutfält på. Det hemlighetsmakeri som omgett den här saken från militärernas sida har vållat våldsamma protester i nära nog hela Värmland, och om man från militärt håll visat större öppenhet och beredvillighet att samråda med kommunala myndigheter, markägare och boende hade frågan säkerligen inte fått sådana dimensioner som den har i dag. Vill försvarsministern medverka till att en allsidig utredning av skjutfältsfrågan kommer till stånd och att inga beslut dessförinnan fattas från vare sig militärernas eller statsmakternas sida?
Fru talman! Jag hemställer att kammaren ville besluta att tiden för avgivande av motioner i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1974:64 angående finansiering av ett nytt stålverk i Luleå måtte med hänsyn till ärendets omfattning utsträckas till första plenum efter fredagen den 5 april.

Enligt till kammaren inkommet protokollsutdrag har valberedningen föreslagit att antalet suppleanter i lagutskottet, som för närvarande är 15, skall utökas till 17 samt att antalet suppleanter i civilutskottet, som för närvarande är 16, skall utökas till 17. Jag hemställer att antalet suppleanter i såväl lagutskottet som civilutskottet bestämmes till 17.
Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig, när jag kommer att vidta åtgärder för uppräkning av de ersättningsbelopp som utgår till funktionärer och vad gäller resa med egen bil för övningsdeltagare inom hemvärn och frivilligorganisationer till en nivå som överensstämmer med dagens kostnadsläge. Anslagen till frivilligorganisationerna prövas av statsmakterna i den årliga budgetbehandlingen på grundval av framställningar från berörda myndigheter och organisationer. Inom ramen för givna anslag har dessa myndigheter och organisationer att bl.a. utfärda erforderliga bestämmelser för arvode åt funktionärer. Nu gällande bestämmelser för Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m.fl. har enligt sina direktiv att företa en allsidig utredning beträffande systemet av förmåner vid obligatorisk och frivillig tjänstgöring i fredstid inom totalförsvaret. Jag utgår ifrån att utredningen kommer att framlägga förslag även rörande funktionärsarvodena. Delbetänkandet rörande förmåner åt hemvärnspersonal och annan frivillig personal beräknas avlämnas i början av 1975. Ersättning för resa med egen bil beslutas av Kungl. Maj:t. Jag avser inom kort ta initiativ i frågan med anledning av i januari träffat avtal om ändring i bilersättningsavtalet.

Herr talman! Den verksamhet som bedrivs av de frivilliga försvarsorganisationerna är till stor del en komplettering av det reguljära försvaret, och om dessa uppgifter inte utfördes av frivilliga krafter, skulle de falla på den statliga försvarsapparaten. Frivilligorganisationerna är därför värda allt det stöd i sitt arbete som statsmakterna kän ge. Och när jag nu tackar statsrådet för svaret på min interpellation vill jag konstatera att det är positivt — jag hade väl heller icke väntat mig något annat av försvarsministern. Rekrytering av medlemmar till frivilligorganisationerna och elever till kurser och övningar bygger helt — liksom inom alla organisationer, vilka det vara må — på hur aktivt funktionärerna på förbundsnivå och inom kårer och föreningar arbetar. Eldsjälar finns — det vet statsrådet — men de behöver också känna och märka att deras arbete uppskattas och stödes. I svaret säger statsrådet att han utgår ifrån att utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga m.fl. kommer att framlägga förslag rörande funktionärsarvoden och att den utredningen beräknas framlägga ett delbetänkande, som just tar upp dessa frågor, i början av 1975. Det är tacknämligt att statsrådet, enligt min uppfattning, klart har sagt ifrån att nämnda utredning skall ta upp och framlägga förslag på detta område. Det har enligt de underrättelser jag inhämtat rått tveksamhet om dessa frågor ingick i utredningens uppdrag. Efter statsrådets svar anser jag att det inte längre råder något tvivel om att så är fallet. Låt mig sedan ta upp ett par problem som gäller ersättningarna. De är, som statsrådet vet, ganska blygsamma och är heller inte avsedda som ersättning för nedlagt arbete, utan de är, som jag har framhållit i min interpellation, avsedda att hålla funktionärerna — dvs. förbundskassörer, förbundssekreterare, hemvärnschefer, kretshemvärnschefer och funktionärer på förbundsoch kårnivå — skadeslösa för de kostnader som de åsamkas i samband med sin verksamhet. Det gäller t.ex. utgifter för hjälp i hemmet, inkomstbortfall osv. Ersättningar av det här slaget är som vi vet beskattningsbara och därigenom försvinner huvuddelen av beloppet till skatt — 50—60 procent, kanske mer. Nu är inte beskattning statsrådet Holmqvists område och jag skall heller inte ställa någon fråga till honom angående den saken. Däremot vill jag sända ett budskap till utredningen som arbetar med dessa problem. Jag önskar att utredningen beaktar skatteproblemet när den skall utarbeta sina förslag angående arvoden till funktionärerna. Problemen kan efter vad jag förstår lösas efter olika vägar. Antingen får ersättningarna formen av skattefria premier eller också får avdrag göras för de verkliga kostnaderna eller inkomstbortfallen som vederbörande har åsamkats upp till ersättningssumman. Ersättningarna är nämligen så låga att om det skall vara någon mening med dem bör de få behållas ograverade. Ytterligare en framställning skulle jag vilja göra till utredningsmannen. Det är att det kommande förslaget görs likformigt och allmängiltigt för samtliga frivilliga organisationer. Så är inte fallet nu. Det skulle underlätta samverkan och samarbete inom frivilligförsvaret om man kunde komma fram till likformiga och enhetliga bestämmelser. Herr talman! Låt mig till sist ta upp frågan om bilersättning för resa med egen bil i samband med kurser och övningar. Statsrådet har lovat att inom kort ta initiativ i denna fråga och det är jag tacksam för. Men jag vill säga följande till herr statsrådet: Vore det inte lämpligt — som också frivilligutredningen Vk 66 var inne på — att ansluta denna ersättning till bilersättningsavtalet och på så sätt erhålla en automatisk justering när bilersättningsavtalet ändras? Då slapp man ifrån justeringarna i efterhand och den eftersläpning som blir följden av det sätt på vilket saken nu handläggs.
Herr talman! Jag vill gärna påpeka att jag gör mitt uttalande om att förmånerna för de frivilligt tjänstgörande skall uppmärksammas just i medvetande om att detta är en grupp som är värdefull för oss inom försvaret. Många gör ett uppoffrande och intresserat arbete. Det är rimligt att staten så långt som möjligt kan ge erkännande åt detta genom att lämna bidrag till de kostnader som är förenade med detta arbete. Huruvida bilersättningen skulle kunna knytas automatiskt till det gällande avtalet är en fråga som jag skall undersöka. Men detta är kanske inte det väsentliga, utan huvudsaken är naturligtvis att vi därvidlag kan få en rimlig uppräkning. Men jag vill gärna understryka vad herr Oskarson har sagt. Jag tror det är synnerligen viktigt att vi även i detta fall ser till att ersättningen ger något så när tillfredsställande kompensation för de kostnader man lagt ned. Skatteproblemet är naturligtvis något speciellt, men jag antar att det finns avdragsmöjligheter i den mån man kan verifiera att man verkligen har haft kostnader. Men den frågan får lösas i annan ordning.

Herr talman! Fru Hambraeus har frågat om jag ämnar se över rutiner och bestämmelser vid förlossningsavdelningar beträffande den första kontakten mellan mor och barn så att sjukvårdspersonalen inte hindras förändra vården efter nya erfarenheter och vetenskapliga rön. Förlossningsvården i vårt land tar sikte på att bereda den nyförlösta modern och barnet en så god medicinsk vård som möjligt. Detta inbegriper också en god personlig omvårdnad. Jag vill här peka på att det numera är vanligt att barnets far är närvarande under hela förlossningen. Vad det gäller den första kontakten mellan mor och barn torde det vid okomplicerade förlossningar vara helt möjligt att modern får ha barnet hos sig omedelbart efter förlossningen. Så sker också i ökad utsträckning vid sjukhusen. Några centrala bestämmelser som hindrar en sådan ordning finns inte. Det ankommer sålunda på den ansvarige överläkaren att besluta om de behandlingsrutiner m. m, som skall tillämpas på hans avdelning. Socialstyrelsen har för avsikt att vid de årliga konferenserna med barnoch förlossningsöverläkare ta upp till behandling hela frågan om den personliga omvårdnaden om mor och barn i samband med förlossningen. I det sammanhanget kommer alltså de av fru Hambraeus berörda frågorna att behandlas.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

En grupp förstföderskor fick ha sitt nyfödda barn naket hos sig den första timmen efter förlossningen och fick sedan vara med det längre tid varje dag de första tre dagarna än vad som är rutin. Sex månader efteråt hade dessa ett mer positivt förhållande till barnet än kontrollgruppen. De var ömmare mot det, var mer intresserade av ögonkontakt och var ovilliga att lämna ifrån sig barnet. Efter två år fanns det fortfarande signifikanta skillnader. Mammorna som fått en närmare första kontakt med sina barn ställde två gånger så många frågor till barnen men gav dem bara hälften så många tillsägelser i jämförelse med kontrollgruppen. Doktor Klaus är själv förvånad över resultatet. Skulle några få timmars extra kontakt direkt efter födelsen vara betydelsefullare än mängder av teoretisk utbildning i barnuppfostran och barnavård? Är den första timmen i livet av unik betydelse också hos människan, liksom den är det för många djurarter? Alla är vi överens om att vad barn behöver mest av allt är kärlek. Men det verkar som om vi har överbetonat vikten av teoretiska kunskaper och underskattat den rent fysiska kontaktens betydelse när det gäller att bygga upp ett avspänt, varmt förhållande mellan mor och barn. Det är ju fråga om ett kärleksförhållande, och det kan störas av spänningar, blyghet och osäkerhet och känslor av främlingskap. Många förstföderskor är oerhört osäkra på sig själva och sin förmåga att ge barnet vad det behöver. Det är nog inte ovanligt att man är direkt blyg och rädd för det lilla underverket. Personalen på BB är så rutinerad och skicklig, och det är man naturligtvis tacksam för, men det ökar inte ens tilltro till en själv. När barnet omedelbart tas från mamman för att skötas av andra som ”kan det där med bebisar”, verkar det inte otroligt att känslokontakten mellan mor och barn kan störas. En förstföderska behöver känna att det är just hon som kan tillfredsställa barnets behov. Tänk om det är så enkelt att en intensiv hudkontakt mellan mor och barn just efter födelsen underlättar känslokontakten och åstadkommer den fysiska avspänningen som gör mammans famn varm och trygg utan att någon behöver undervisa och teoretisera! Blotta misstanken att det ligger någonting i det här måste naturligtvis omedelbart leda till åtgärder. Vi har ju allt att vinna och ingenting att förlora. Men dagens verklighet är en annan på många håll. Svenska barnmorskeförbundet ger mig rätt i att det går alltför trögt att ändra rutinerna i den här riktningen. Ofta är man också för jäktad och måste skynda på för att hinna med nästa förlossning. Här har tydligen rationaliseringssträvandena blivit allt annat än rationella. Jag konstaterar emellertid med tillfredsställelse att socialministern säger att det inte finns några centrala bestämmelser som hindrar att mamman får ha barnet hos sig omedelbart efter förlossningen. Det är också bra att socialstyrelsen planerar att ta upp dessa frågor vid sin årliga konferens med barnoch förlossningsöverläkare. Det verkar emellertid helt nödvändigt att även annan personal med erfarenhet och ansvar för förlossningsvården, t.ex. barnmorskor, sjuksköterskor och barnsköterskor — och varför inte också mammor — får bidra med sina erfarenheter vid denna konferens. Även om läkaren bär huvudansvaret är det troligt att han har den minsta praktiska och personliga erfarenheten av dessa frågor. Jag ber än en gång att få tacka för svaret och hoppas att socialministern med uppmärksamhet kommer att följa den här frågan.

I övrigt ankommer det på kommunen själv att besluta om vilka bestämmelser som skall gälla för bostadstilläggen inom kommunen. Kommunförbundet har år 1968 utfärdat rekommendationer till kommunerna när det gäller utformningen av grunderna för bostadstilläggen. I dessa rekommendationer berörs även reglerna för bostadstillägg för den som vistas på offentlig vårdinstitution. I anslutning till de senaste kommunindelningsändringarna pågår inom Kommunförbundet en kartläggning av de bestämmelser för bostadstillägg för pensionärer som för närvarande tillämpas i kommunerna och erfarenheterna från den praktiska tillämpningen av dessa bestämmelser. Enligt vad jag inhämtat kommer denna pågående undersökning även att innefatta tillämpningen av bidragsreglerna i det avseende som herr Jadestig tar upp i sin interpellation. Resultatet av detta arbete kommer att ligga till grund för en förnyad prövning av innehållet i Kommunförbundets rekommendation angående reglerna för de kommunala bostadstilläggen.

Herr talman! Jag har tidigare aktualiserat frågor rörande långtidsvården. Senast gällde det besittningsskyddet för den som har bostad och är föremål för långtidsvårdsrehabilitering. Det svar som statsrådet Lidbom vid det tillfället gav har visat sig vara positivt även när det gäller det praktiskt juridiska arbetet. Då hade jag inte klart för mig vilka problem som uppstår för dem som har långtidsvård och önskar vara kvar i sin egen lägenhet men som på grund av bristande ekonomiska möjligheter fråntas denna rätt då man från det allmännas sida, mycket ofta drastiskt, drar in det kommunala bostadstillägget. Jag har därför i min interpellation riktat frågan till statsrådet, om han är beredd att ta initiativ till sådana ändringar i nuvarande bestämmelser att situationen kan göras mera mänsklig för många medborgare i vårt land. Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Så långt jag förstår är statsrådet emellertid inte beredd att ta initiativ i själva sakfrågan, utan hänvisar i svaret till att Kommunförbundet håller på med en översyn av sina rekommendationer till kommunerna. Det som är positivt är att statsrådet inhämtat att vi har all anledning att förvänta oss att Kommunförbundet kommer att se till, att rekommendationerna till kommunerna och därmed tillämpningsföreskrifterna skall få en mer positiv utformning än för närvarande och så att säga ligga närmare min interpellations syfte. Om jag kan tyda statsrådets svar på det sättet, så är jag mycket tacksam för det och utgår ifrån att statsrådet kommer att uppmärksamma ärendets vidare handläggning och följa upp Kommunförbundets slutliga ställningstagande. Grunderna för kommunalt bostadstillägg fastställs helt riktigt av kommunerna, och de reglerar inte bara tilläggets storlek utan även de speciella förutsättningar som skall vara uppfyllda för att man skall få kommunalt bostadstillägg. Grunderna är så pass rigoröst utformade att de i praktiken kan gälla själva rätten eller möjligheten att hålla sig med en egen bostad — ett eget hem. Sett ur psykologisk och sociologisk synpunkt är bostaden en väsentlig förutsättning för en människas självkänsla och värdighet. En bostad betyder också mycket för en människas identitet. Bostaden är en plats som i lagstiftningen har getts ett särskilt skydd. Det som man vill skydda är den mänskliga integriteten. Om den mänskliga integriteten ifrågasätts ute i samhället, skall individen alltid kunna räkna med att vara skyddad — att känna sig trygg i sin bostad. En människa utan bostad är utlämnad åt godtycke och degraderad i sin värdighet. Bostadens betydelse också som motivationsfaktor för rehabilitering är omvittnad av många, men bostaden har en positiv inverkan även för den som inte i egentlig mening kan rehabiliteras. En människa kan sjunka ner i förtvivlan och bli ett tungt vårdfall alldeles i onödan. Bostaden skall ses som en rättighet som vi andra måste garantera för den som saknar egna medel. Långvård är ju ingen boendeform. Tänk också på att långvård gäller människor i alla åldrar och människor med ' alla grader av psykisk kapacitet, från den själsligt obrutne till hans motsats. Det är en enorm karta av sjukdomstillstånd som sorterar under långvården, där också problemen varierar från fall till fall. Sjukvårdslagen har för övrigt ingen definition på vad långvård är. Ju yngre en människa är, desto större katastrof måste ett indraget bostadstillägg vara, men vi kan ju inte ge oss till att åldersgradera rätten till bostadstillägg. Man kan också fråga så här: Med vilken rätt går samhället in här och fastställer behovet av en bostad? — ”Den som vårdas på långvårdsklinik behöver ingen bostad, alltså kan vi dra in det kommunala bostadstillägget.” I andra fall lägger sig ju inte samhället i hur många bostäder den eller den enskilda personen håller sig med. Har man pengar att betala med reses inga invändningar, men skall egentligen penningen vara avgörande? Det kan synas som en självklarhet att de sociala konsekvenserna av en indragning av kommunalt bostadstillägg bara drabbar den som har uppburit tillägget. Det betyder att den som uppbär kommunalt bostadstillägg är utlämnad på nåd och onåd. Det kommunala bostadstillägget är ett medel för att hålla en bostad. Tar man bort det medlet, tar man samtidigt bort bostaden. De av Kommunförbundet nu utfärdade rekommendationerna till kommunerna om utformningen av grunderna för bostadstilläggen när det gäller de medborgare som åtnjuter långtidsvård omfattade tyvärr inte i någon väsentlig grad de omarbetade rekommendationerna från 1968, utan vad som gäller är i hög grad 1952 års synsätt. Under dessa årtionden som har förflutit sedan 1952 har emellertid socialvården i vidare mening undergått en genomgripande omvandling i humaniserande riktning. Bestämmelserna om indragning av kommunalt bostadstillägg vid ”varaktig” institutionsvård är, som jag ser det, en relikt från ett passerat skede då samhällets resurser och människors sociala värderingar var annorlunda. Dessa bestämmelser strider uppenbart mot grundtanken bakom begreppet ”långtidssjukvård”. Grundtanken är nämligen den att så snart tillfälle yppar sig skall den långtidssjuke lämna institutionen. Hur skall denna målsättning kunna förverkligas om den långtidssjuke, t.ex. av ekonomiska skäl, tvingas att lämna ifrån sig sin bostad och realisera sitt bohag? Skall begreppet långtidssjukvård ha ett meningsfullt innehåll, måste samhället även sörja för att den vårdade har en bostad att gå hem till. Skall rätten till en bostad göras beroende av en prognos, då har vi urholkat långtidssjukvårdsbegreppet. För människor, orienterade i tid och rum och med obruten intellektuell kapacitet, har bostaden, inte minst ur rehabiliteringssynpunkt, ett mycket stort värde. Att leva är att ha möjligheter! Berövar man en människa rätten eller möjligheten att hålla en bostad genom att rycka undan de ekonomiska förutsättningarna, berövar man henne samtidigt alla de möjligheter som är knutna till innehavet av en bostad. För en långtidssjuk kan det gälla frågan om att leva eller att bara existera. Jag vill dock framhålla att för många som vistas på långvårdsklinik behöver det inte innebära att den egna bostaden måste uppges när det kommunala bostadstillägget av en eller annan anledning dras in. Här kommer ju vad jag inledningsvis sade om besittningsrätten in. Många har i dag ekonomisk möjlighet att ändock klara hyreskostnaderna. Men det är många som inte befinner sig i den situationen, och problemet gäller i hög grad de människor som inte har denna ekonomiskt starka grund att stå på. Samhällets sociala ambition har i många år varit och är alltjämt att utjämna de orättvisor som uppkommer genom människornas olika förutsättningar. Herr talman! Jag är medveten om att det är kommunerna som i första hand bör se över dessa bestämmelser. Jag är också medveten om att avgörandet i dag närmast ligger hos Kommunförbundet och vi får hoppas att dess rekommendation skall gå i den humaniserande socialvårdens anda. Men jag hoppas att statsrådet medverkar med all kraft i arbetet och därmed möjliggör för många att känna den trygghet som bostaden ändock utgör. Trots att man är sjuk och vårdas kortare eller längre tid inom långtidssjukvården, som ju numera i hög grad är en rehabiliterande vårdform, skall rätten till den egna bostaden stå kvar.

Herr talman! Jag vill gärna understryka den stora betydelse som den egna bostaden har för alla människor och i särskilt hög grad för de äldre. Bostaden skall, som herr Jadestig sade, vara en rättighet. Långtidsvården är ju ingen boendeform. De senaste årens utveckling på åldringsvårdens område har också varit inriktad på att genom olika åtgärder göra det möjligt för de gamla att bo kvar i sina vanliga bostäder, i sin egen miljö. Det är alltså själva inriktningen av den öppna åldringsvården, och vi tillmäter utvecklingen på det här området utomordentlig stor betydelse. Genom utbyggnaden av exempelvis den sociala hemhjälpen kan i dag flera hundratusental gamla nu få en trygg omvårdnad i sina egna hem. De kommunala bostadstilläggen har självfallet stor betydelse när det gäller möjligheterna för de gamla att ha en bostad med god standard. Allt fler kommuner har också under senare år utformat sina bostadstillägg till Nr 48 pensionärerna så att tilläggen anknyter till den faktiska bostads Tisdagen den kostnaden. Det är givetvis angeläget att den vikt som den moderna 26 mars 1974 åldringsvården lägger vid den egna bostaden också kommer till uttryck vid tillämpningen av reglerna för de kommunala bostadstilläggen. Reglerna bör vara utformade så att de underlättar genomförandet av olika åtgärder som behöver vidtas för att tillgodose åldringarnas skiftande behov av vård och service. Den som vistas på långvårdsavdelning bör kunna lämna sjukhuset så snart detta är möjligt ur vårdsynpunkt, oberoende av vårdtidens längd. Bostadsfrågan måste då helt naturligt kunna ordnas. Många gånger är det med hänsyn till hälsotillståndet inte möjligt för vederbörande att flytta tillbaka till den gamla bostaden. Det bör då finnas tillgång till andra lösningar, exempelvis pensionärslägenhet eller servicehus, som ger den trygghet och den service som krävs i de enskilda fallen. Reglerna för de kommunala bostadstilläggen har alltså många — låt mig understryka det — anknytningspunkter till åtgärderna inom åldringsvården. Eftersom det i båda fallen gäller kommunala frågor borde samordningsproblemen i allmänhet kunna lösas utan några större svårigheter. Jag vill gärna tillägga, herr talman, att jag vid mina kontakter med Kommunförbundet förvissat mig om att man vid den pågående allmänna kartläggningen av de kommunala bostadstilläggen också kommer att behandla de frågor som berörts här i dag. Och jag kan försäkra herr Jadestig att även om detta är en kommunal fråga kommer vi inom departementet att med mycket stort intresse följa det fortsatta viktiga arbetet på området.
Herr talman! Jag känner ett behov av att få tacka statsrådet för den här deklarationen om rätten till den egna bostaden och om det intresse som departementet kommer att ha för frågan. Det är en viktig fråga, som gäller ökad trygghet för många människor.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har frågat mig om jag är beredd att vidta åtgärder för att ge dem som begärt undantagande från försäkringen för tilläggspension motsvarande rätt till ersättning Vi sjukdom som erhålles genom hemmamakeförsäk ringen. Enligt lagen om allmän försäkring kan den som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning begära undantagande från ATP såvitt gäller sådan inkomst. Ett undantagande från ATP ledde enligt bestämmelser 13 som gällde fram till den 1 januari i år beträffande sjukpenningförsäkringen till att inkomsten gav rätt enbart till grundsjukpenning. Tilläggssjukpenning kunde således inte utgå. Denna sammankoppling mellan valmöjligheterna inom ATP och sjukförsäkringen har gällt alltsedan tillkomsten av lagen om allmän försäkring. Sjukpenningreformen, som efter beslut av 1973 års riksdag genomfördes från årsskiftet, innebär att det tidigare systemet med uppdelning av sjukpenningen i grundoch tilläggssjukpenning och med indelning av de försäkrade i olika sjukpenningklasser ersätts av ett i princip enhetligt system, där sjukpenningen motsvarar 90 procent av den bortfallna inkomsten. Samtidigt gjordes sjukpenningen skattepliktig och pensionsgrundande för ATP. En konsekvens av reformen var att den särskilda möjlighet som tidigare funnits för företagare som begärt undantagande från ATP att vara försäkrad för grundsjukpenning bortföll. Därför infördes en särskild möjlighet för de personer som berördes av förändringen att återkalla sitt undantagande från ATP utan hinder av de regler som annars gäller för återkallelse. I övrigt ansågs några övergångsbestämmelser inte motiverade. Ett enhälligt riksdagsbeslut ligger till grund för den nu gällande ordningen. Tidsfristen för återkallelse av undantagande från ATP enligt övergångsregeln går ut den sista i denna månad i enlighet med riksdagens beslut. En återkallelse som görs inom den utsatta tidsfristen medför att sjukpenningförsäkringen blir gällande fr.o.m. den 1 januari 1974. Samtidigt med återkallelsen av undantagandet kan den försäkrade om han så önskar begära att sjukpenningförsäkringen skall gälla med 3, 33 eller 93 dagars karenstid. De som berörs av förändringen har fått personliga meddelanden om de övergångsbestämmelser som nu gäller.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret och har ingenting att erinra mot den redovisning av riksdagsbeslutet och dess innehåll som socialministern här gav. Förra årets beslut om sjukreformen var enligt min mening mycket värdefullt. Men tyvärr fanns det ett negativt inslag i beslutet — och det är det som gjort att jag nu har tagit upp frågan i min interpellation — nämligen att ett undantagande från ATP innebär att den som begär undantagandet inte längre är tillförsäkrad rätt till grundsjukpenning. Därigenom ställs en inte så liten grupp människor utanför möjligheten att i fortsättningen få grundsjukpenning genom sjukförsäkringen. Jag är övertygad om att många av riksdagens ledamöter inte hade klart för sig att reformen skulle få sådana konsekvenser. Som socialministern framhöll var riksdagsbeslutet enhälligt, men nu visar det sig som sagt att förmodligen betydligt fler människor än man räknat med ställs utanför möjligheten att få grundsjukpenning, och oftast är det dessutom människor med små inkomster, alltså de ekonomiskt svaga i samhället. Jag tycker det är högst otillfredsställande att vi tar ifrån dem det grundskydd som sjukpenningen utgör. Det kan inte vara likgiltigt för riksdagen hur dessa människors grundtrygghet ordnas. När vi här har fattat ett beslut och nu ser att det får negativa Nr 48 konsekvenser för många menar jag att vi skall kunna ta upp ärendet igen, Tisdagen den och det är därför jag har aktualiserat frågan. Jag har själv varit med om 26 mars 1974 att fatta beslutet och skyller alltså inte någon för dessa negativa konsekvenser. Jag erkänner öppet att jag vid beslutets fattande inte hade trängt in tillräckligt i frågan, och därför räknade jag inte med att beslutet skulle få de här konsekvenserna. Det är en många gånger ekonomiskt och socialt svag grupp som detta gäller. Därför menar jag att det vore viktigt att ta upp frågan till ny prövning. Vad jag har frågat socialministern är just, om han är villig att göra det eller att vidtaga någon annan åtgärd. På den direkta frågan har jag inte fått något svar. Jag har fått en redovisning av beslutets innebörd och av vilka möjligheter som finns att återinträda i ATP-systemet. Men frågan var om socialministern vill medverka till att ge även dem som av olika skäl inte kan gå in i ATP-systemet möjlighet att i fortsättningen få grundsjukpenning.

Herr talman! Herr Gustavsson i Alvesta har ifrågasatt om man inte borde låta de företagare som begärt undantagande från ATP-försäkringen få en motsvarande rätt till ersättning vid sjukdom som den som hemmamakeförsäkringen ger. Familjepolitiska kommittén har ingående prövat frågan, om det finns fog att utsträcka hemmamakeförsäkringen till andra grupper än dem som nu täcks av hemmamakeförsäkringen. Kommittén har stannat för att någon sådan utsträckning inte bör äga rum. Kommitténs slutsats är tillämplig också för den kategori som herr Gustavsson talar om. Bestämmelserna för dem som begärt undantagande från sjukpenningförsäkringen prövades särskilt — observera det, herr Gustavsson! — av socialförsäkringsutskottet vid behandlingen av sjukpenningreformen; detta var alltså ingen fråga som förblev i anonymitet. Den övergångsregel som nu gäller utformades av ett enhälligt utskott och ansågs vid riksdagsbehandlingen innebära en riktig lösning. Jag hänvisar herr Gustavsson till protokollet på den punkten. Att herr Gustavsson nu kritiserar ett enhälligt riksdagsbeslut som han själv varit med om att fatta för mindre än ett år sedan skall jag inte ta upp här — herr Gustavsson säger ju själv öppet att han inte ägde någon kännedom om detta, och han följde uppenbarligen inte upp frågan. Men utskottet gjorde det, och frågan var observerad. Vid den sakliga prövning som ägde rum kom man till den slutsats som sedermera blev riksdagens beslut. De personer som herr Gustavsson på sitt sätt åberopar bör herr Gustavsson upplysa om de rättigheter de har till inträde; jag har redovisat dessa i mitt svar. Här kan goda krafter medverka i en viktig informationsoch upplysningsverksamhet.

Herr talman! Jag har inte sagt att det var fråga om någon anonymitet i detta sammanhang. Jag har sagt att jag är övertygad om att det var många av riksdagens ledamöter som inte förutsåg att reformen skulle få de 15 uppkomna konsekvenserna. Jag rider inte på prestige, herr socialminister. Jag har öppet erkänt att jag varit med om att fatta beslutet, men jag har sagt att jag, om det nu visar sig medföra besvärliga konsekvenser för en ekonomiskt svag grupp, också skall kunna ta upp den här saken och ifrågasätta om det inte vore riktigt att göra en omprövning just för den här gruppen. Sedan säger socialministern att vi bör kunna upplysa dem det här gäller. Men socialministern torde vara medveten om att det finns många människor i detta land med små inkomster, och det är många som av den anledningen inte har gått med i pensionssystemet. Resultatet av detta blir att den grupp som ställs utanför hänvisas till ett privat försäkringsbolag för att ordna sitt försäkringsskydd vid inträffad sjukdom, och det menar jag är otillfredsställande.
Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten med herr Gustavsson i Alvesta i den här frågan, men nog finns det anledning påpeka att de konsekvenser herr Gustavsson talar om — som han säger inte var kända — var i hög grad kända för utskottet vid behandlingen av ärendet. Det var anledningen till att jag strök under att det här inte var någon fråga som så att säga försvann i hanteringen. Tvärtom! När nu herr Gustavsson säger att man inte rimligtvis kunde förutse den ändring som här skulle ske är det en sanning med — minst sagt — stor modifikation. Observera också att de som här berörs också fått personliga meddelanden om de övergångsbestämmelser som nu gäller. Om rätten och möjligheten att ansluta sig till försäkringen råder alltså ingen oklarhet. De som har små inkomster har också möjlighet att få lägre avgifter. Därför tycker jag att när det gäller de enskilda fallen man allvarligt bör överväga en anslutning, eftersom den trygghet som erbjuds är av väsentlig betydelse. Det var detta jag menade att herr Gustavsson skall observera. Han bör också medverka till att den upplysningen kommer ut.

Herr talman! Fru Gradin har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han är beredd att med hänsyn till vårdsituationen inom ögonsjukvården med största skyndsamhet låta revidera läroplanen för ortoptister, så att den utifrån de svenska elevernas förutsättningar planeras i nivå med den hittills i utlandet bedrivna utbildningen, där bl.a. praktik ingår i läroplanen. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att besvara interpellationen. Utbildning av annan personal än läkare för ögonvården bedrivs för närvarande inom gymnasieskolan i form av specialkurser, i form av dels oftalmologassistentutbildning, dels ortoptistutbildning. Medan den förstnämnda utbildningen bedrivits i ca tio år har den första ortoptistkursen startats relativt nyligen. Det är enligt min mening glädjande att sistnämnda utbildning, efter flera års utredningsarbete, nu kunnat komma till stånd. Skolöverstyrelsen har fastställt nu gällande läroplan för ortoptistutbildningen. Det ingår också i skolöverstyrelsens arbetsuppgifter att värdera erfarenheterna av denna utbildning lika väl som av andra utbildningar inom sitt ämbetsområde. Om det visar sig föreligga behov att göra ändringar i gällande läroplan, utgår jag därför från att skolöverstyrelsen själv tar de initiativ som behövs. Det förhållandet att endast en kurs genomförts kan göra det svårt att nu bedöma behovet av förändringar i läroplanen för ortoptistutbildningen. Jag vill slutligen tillägga att Kungl. Maj:t nyligen, på grundval av förra årets riksdagsbeslut, gett skolöverstyrelsen i uppdrag att överväga frågan om samnordisk utbildning av ortoptister.

Herr talman! Socialstyrelsens förslag till läkarfördelningsprogram för femårsperioden 1973—1977, LP 77, anvisar olika verksamhetsfält för det beräknade tillskottet av specialistkompetenta läkare. I första hand skall läkarna gå till den offentliga sjukvården, dvs. till vakanta och nyinrättade tjänster vid sjukhus och i öppen vård, i andra hand till forskning, administration, undervisning och företagshälsovård. Med de beräkningsgrunder som använts i artikeln kommer effekterna av LP 77 att innebära, att minst 1 300 specialistkompetenta läkare kommer att vara utan tjänst vid slutet av år 1975. Överskottet av specialistkompetenta läkare blir relativt sett störst inom specialiteterna barnsjukdomar, invärtes medicin med subspecialiteter, kirurgi med subspecialiteter och gynekologi. Ett stort underskott av specialistkompetenta läkare kommer däremot att finnas inom verksamhetsområdena allmänläkarvård och långvård/rehabilitering.

I LP 77 påpekas den bekymmersamma situationen med den begränsade rekryteringen till allmänläkarutbildningen. De föreslagna åtgärderna om rekrytering via blockförordnanden kommer inte under den närmaste femårsperioden att kunna ge ett tillräckligt tillskott av färdigutbildade allmänläkare. Underskottet av allmänläkare kan ej heller täckas genom att överskottet av läkare inom främst invärtes medicin och kirurgi — utan speciella utbildningsinsatser eller med begränsade sådana — utnyttjas för förstärkning av allmänläkarkåren, vilket föreslås i LP 77. Utbyggnaden av tjänsteorganisationen inom den öppna vården måste därför under den närmaste femårsperioden i betydande utsträckning inriktas mot den öppna specialistvården. 1. Avser statsrådet vidta åtgärder för att komma till rätta med här påvisade svårigheter? 2. Vad kommer detta i så fall att få för praktisk betydelse för sjukvårdshuvudmännens planering?

Herr talman! De på föredragningslistan upptagna valen är föranledda av uppkomna ledigheter. I egenskap av ordförande i valberedningen ber jag att få överlämna dessa listor till herr talmannen.

Herr talman! Sedan flera år tillbaka har vi moderater krävt ändring av bestämmelserna i 50 § kommunalskattelagen, som behandlar möjligheter till nedsatt skatt på grund av långvarig sjukdom, olyckshändelse eller handikapp som vederbörande skattebetalare själv eller nära anhörig har råkat ut för. Förslaget till ändring går ut på att mildra kraven för erhållande av sådant skatteavdrag. Enligt de bestämmelser som nu gäller skall skatteförmågan vara väsentligen nedsatt för att skattereduktion skall erhållas. Detta har medfört att riksskatteverket utfärdat mycket snäva bestämmelser för denna typ av skattenedsättning. Sålunda har inkomstens storlek utgjort en effektiv spärr. Tidigare har man inte tillåtit några avdrag när inkomsten överstiger 20 000 kronor för ensamstående och 30 000 kronor för makar gemensamt. Dessa belopp har i år höjts med 5 000 kronor. Men givetvis bör sjukdomen eller handikappet som sådant vara avgörande orsak till skatteavdraget. Det är jämförelsen mellan den fullt friske och den sjuke som gör att nedsatt skatteförmåga föreligger. De många motioner som har väckts vid detta års riksdag och som nu också har behandlats i detta betänkande vittnar om att det tydligen är en allmän uppfattning att en ändring bör komma till stånd av bestämmelserna för nedsatt skatteförmåga på grund av sjukdom m.m. Riksskatteverket har tidigare utfärdat bestämmelser om ett schablonavdrag för diabetiker. Detta är begränsat till I 000 kronor. Men samtidigt är det begränsat till de diabetessjuka som har en inkomst understigande det av mig tidigare nämnda maximibeloppet. Nu återkommer man i flera motioner med krav på höjning av detta belopp. Vidare kräver man i andra motioner rätt till avdrag av andra anledningar för olika sjukdomar och handikapp. Dessa krav är givetvis mycket berättigade. Inte minst är det för den handikappade av stort värde att kunna känna att han har möjlighet att själv kunna klara sig. Då bör den möjligheten ges vederbörande att han för rättvisans skull får en skattenedsättning på 25 grund av den genom sjukdomen nedsatta skatteförmågan. På det sättet ökar självförtroendet. De krav på ändringar som framläggs i dessa motioner kan tillgodoses genom bifall till den reservation som har avgivits av herr Nilsson i Trobro och mig. Tyvärr framgår det inte helt tydligt av reservationen att så är fallet. Våra ändringsförslag skapar nämligen förutsättningar för andra anvisningar från riksskatteverket än de som nu gäller. Vidare ger denna reservation rätt till avdrag för den som själv vårdar ett handikappat eller sjukt barn i hemmet, vilket nu inte ger rätt till avdrag. Detta är väl om något ett verkligt berättigat krav som bör tillfredsställas. Herr talman! Jag ber med dessa ord att få yrka bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen.

Herr talman! I motionen 376 har vi yrkat att inkomstgränsen för extra avdrag för diabetiker skall upphävas. För närvarande medges extra avdrag för nedsatt skatteförmåga till följd av diabetes utan särskild prövning av havda kostnader med 1 000 kronor, om inkomsten inte överstiger för ogift skattskyldig 25 000 kronor och för gift skattskyldig 35 000 kronor för makarna gemensamt. Om den skattskyldige visar att han i anledning av sjukdomen haft höga kostnader för resor och läkarvård, kan dessa kostnader emellertid föranleda ökning av 1 000 kronorsavdraget. För skattskyldiga i högre inkomstlägen gäller att extra avdrag för nedsatt skatteförmåga till följd av diabetes medges endast om verkställd prövning ger vid handen att den skattskyldiges skatteförmåga under beskattningsåret varit väsentligen nedsatt till följd av sjukdomen. Den här inkomstgränsen får bl.a. till följd — som vi har framhållit i motionen — att det blir en tröskeleffekt. En ogift person med 24 900 kronor i årsinkomst kan utan prövning medges ett avdrag med 1 000 kronor och får alltså den skattepliktiga inkomsten reducerad till 23 900 kronor. Den åter som förtjänar endast 200 kronor mera, eller 25 100 kronor, blir beskattad för hela beloppet — alltså för en 1 200 kronor högre inkomst trots att han bara har haft 200 kronor mer i inkomst än den som jag nämnde först — om det inte efter prövning framgår att hans skatteförmåga har varit väsentligen nedsatt till följd av sjukdomen. Det kan innebära att den som haft den högre inkomsten efter beskattningen har en lägre nettoinkomst. Vi har tyckt att detta är ett orimligt förhållande, och vi yrkar därför att inkomstgränserna skall avskaffas och avdrag medges oberoende av inkomsten. Vårt förslag har inte tillstyrkts av utskottet, som förklarar att eftersom de här gränserna rätt nyligen har höjts med 5 000 kronor finns det inte anledning att ta upp problemet. Det är rätt märkligt. Därför att man har flyttat orättvisan en liten bit tycker man inte att det finns någon anledning att ta bort den. Nu blir det här problemet enklare, och det kan, om man vill, helt komma bort, om kammaren bifaller reservationen av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro, som vill ha bort ordet väsentligen. Det skulle nämligen innebära att den som har högre inkomst skulle medges avdrag ifall hans skatteförmåga under beskattningsåret varit nedsatt till följd av sjukdomen. Ordet väsentligen utgår. Men om man inte ändrar riksskatte Nr 49 verkets praxis och dess rekommendationer, betyder det ändå att rätten Onsdagen den till avdrag skall prövas ovanför de här gränserna. Det blir en klar 27 mars 1974 förbättring, men den beror också på vilka rekommendationer som sedan utfärdas. Om riksskatteverket rekommenderar att man inte skall ta ÅVdrag vid inkomst hänsyn till i vilken mån skatteförmågan har nedsatts eller om den har = !4Xeringen för nednedsatts utan bara till om sjukdomen har förelegat, då har vårt krav S2!t skatteförmåga m.m. bifallits. Men jag är rädd för att man även i fortsättningen kommer att vara restriktiv och ha gränserna kvar. Av formella skäl är jag förhindrad att yrka bifall till motionen 376, men vi får väl återkomma om frågan inte löses. Eftersom det blir en klar förbättring genom ett bifall till reservationen av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro, vill jag instämma i yrkandet om bifall till den.

Herr talman! Jag skall inte bemöta föregående talare på annat sätt än genom att hålla mig till den reservation som finns fogad till betänkandet. I övrigt är vi helt eniga om att avstyrka de yrkanden som finns i en del av motionerna. Det är inte så, herrar Magnusson i Borås och Åkerlind, att det enbart blir en förbättring om man godkänner er reservation. I stället blir det en försämring i det praktiska taxeringsarbetet.

Herr Åkerlinds tal om tröskeleffekter tyder också på att han inte har en aning om hur det praktiska taxeringsarbetet går till. Riksskatteverket har enbart meddelat anvisningar. Det ankommer då på taxeringsnämnd, länsskatterätt och andra att ta hänsyn till det som är styrkt vid varje särskilt yrkande. De av riksskatteverket i anvisningarna angivna beloppsgränserna är inte på något sätt fastställda — varje taxeringsnämnd kan gå ifrån dem om den skattskyldige anför ordentliga skäl för sitt avdragsyrkande. Sedan är det en liten underlighet till i reservationen. Om kammaren skulle godkänna reservationen, så betyder det att den skattskyldige skulle kunna få avdrag för nedsatt skatteförmåga på grund av hemmavarande minderåriga barn för vilka han uppbär barnbidrag och har förvärvsavdrag. Vi har från majoritetens sida sagt att vi inte kan vara med på detta. Den som vårdar ett sjukt eller svårt handikappat barn kan som hjälp till barnets försörjning få vårdbidrag, men man skall inte klara det skattevägen. Dessutom vill jag bara nämna att det högsta avdraget tidigare var 6 000 kronor, men riksdagen beslutade i fjol att höja det till 8 000. Inte ens det tidigare maximala avdraget, 6 000 kronor, har beviljats i många fall. Hur ofta 8 000 kronor beviljas vet vi inte, eftersom detta maximala bidrag gäller första gången vid innevarande års taxering.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
Herr talman!

Det är naturligt att det inte kan bli några större avdragsbelopp, när man så snävt har begränsat dessa bestämmelser. Det är därför som man genom borttagandet av ordet ”väsentligen” kan räkna med att riksskatteverket kommer att tvingas utge anvisningar som i betydligt större utsträckning tillgodoser dessa önskemål.
Herr talman! Herr Kristenson säger att jag inte har någon aning om hur taxeringsarbetet går till. Det är ju ett argument som man ibland får höra också från herr Kristensons partivänner, att motståndarna inte har en aning om någonting. Men vad jag har grundat min motion och mitt anförande på är riksskatteverkets anvisningar till taxeringsnämnderna. Det är ju dessa som skall ligga till grund för taxeringsnämndernas arbete, och det är detta jag bygger resonemanget på. Att det sedan förekommer att riksskatteverkets anvisningar inte följs, utan att man har en vettigare praktisk tillämpning i taxeringsnämnderna, är ju bra. Men det är ju de grundläggande bestämmelserna som vi diskuterar.
Herr talman! Det senaste yttrandet av herr Åkerlind leder inte till att jag behöver ta tillbaka någonting av det jag sade. Han har inte en aning om hur det praktiska taxeringsarbetet går till.

Herr talman! Som bekant har vi i dag en schablon när det gäller avdrag för resor med egen bil till och från arbetet. Den schablonen bygger 29 på antagandet att man kör 1 000 mil till och från arbetet samt 1 300 mil annan körning. Då får vederbörande dra av 3:50 kronor per mil för de första 1000 milen och därefter 2:20 kronor per mil. Schablonen stämmer kanske relativt bra när det gäller kortare resor till och från arbetet, men den stämmer säkerligen inte lika bra för dem som har långa resor till arbetet, vilket ju blir allt vanligare. Många människor reser numera ganska lång väg till sitt arbete för att slippa byta bostadsort. Detta kan bero på att den andra maken har arbete på bostadsorten och familjen därför saknar anledning att flytta. Då bör det vara rimligt att vederbörande får göra ett något större avdrag än för närvarande, när fråga är om körning dessa längre sträckor. Det är också vad herr Winberg har krävt i motionen 374 till årets riksdag. Vi har behandlat likalydande motioner tidigare, som riksdagen då har avslagit. Utskottets majoritet har i år lika dålig motivering för sitt avslagsyrkande som tidigare år och har bara fört ett allmänt resonemang i frågan. Till årets riksdag har emellertid också väckts en annan motion som behandlar ett nytt ämne i denna fråga, nämligen motionen 1210 av herr Danell. Där har motionären begärt att resa till och från barndaghem i samband med arbetsresa skall få inräknas i den tidsvinst som avgör om rätt till avdrag för bilresa föreligger. Detta är ett ganska stort problem för många föräldrar, inte minst i en storstad som Stockholm men naturligtvis även på andra håll i landet. Det lär vara så att många föräldrar måste resa ganska långa sträckor med sitt barn till daghemmet innan de börjar sitt arbete. Jag kan inte tycka annat än att det är rimligt att de då också får ta hänsyn till den tid som åtgår för att utföra denna transport vid beräknandet av den tidsvinst som erfordras för att få göra avdrag för bilresa till och från arbetet. En förutsättning för att vederbörande skall kunna upprätthålla arbetet är dock att han kan avlämna barnet på daghemmet. Utskottet säger att avdrag för barntillsynskostnader medges i form av förvärvsavdrag. Men det kan ju inte rimligen ha det minsta med den här saken att göra. De personer detta gäller har naturligtvis samma kostnader som alla andra för barnets plats på daghemmet. Här är det fråga om en kostnad därutöver. Herr Nilsson i Trobro och jag anser därför att det ligger en hel del i motionskravet och har tillstyrkt den utredning som begärts i motionen. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till den reservation som är fogad till utskottets betänkande.

Herr talman! Under en följd av år har riksdagen behandlat motionsyrkanden rörande ändringar av reglerna om rätt till avdrag vid inkomsttaxeringen för resor med egen bil mellan bostaden och arbetsplatsen. I föreliggande betänkande har skatteutskottet tagit ställning till tre motioner i detta ärende. skattskyldiga. Motionärerna vill+:ha likartade regler när det gäller Nr 49 avdragsrätten för resor mellan bostaden och arbetsplatsen och när det Onsdagen den gäller resor i tjänsten.

Vid behandlingen i skatteutskottet har det rått ganska stor enighet om att det med hänsyn till traktamentsbeskattningsutredningens uppdrag inte nu finns anledning att vidta några åtgärder med anledning av motionerna. Moderata samlingspartiets företrädare i utskottet har reservationsvis tillstyrkt såväl motionen 374 som motionen 1210. Exakt samma yrkande som nu återfinns i motionen 374 hade 1973 års riksdag att ta ställning till. Vid det tillfället utvecklade vi ganska ingående hur den nuvarande schablonen för avdragsrätten är konstruerad. Det finns därför knappast skäl att på nytt fördjupa sig i dessa detaljer. Sannolikt skulle det också leda till ett upprepande av förra årets diskussion. Jag tror inte vi vinner något med det. Yrkandet i motionen 1210 är, som herr Magnusson i Borås sade, nytt. Där hemställs att även resan till barndaghemmet skall få inräknas i färden till och från arbetsplatsen. Utskottet har anfört att avdrag för kostnaderna för tillsyn av barn medges i form av förvärvsavdrag. De kostnaderna kan därför inte beaktas när det gäller resan till och från arbetet. Därför anser utskottet det inte heller motiverat att den här kostnaden beaktas. Den tidigare nämnda traktamentsbeskattningsutredningen har för avsikt att lämna sitt betänkande i april månad i år. Den kommer att beröra frågor om avdrag för bilkostnader vid resor såväl till och från arbetet som i tjänsten. Med hänvisning härtill yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionerna. Med åberopande av det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan.

Herr talman! Utskottsmajoriteten har i sin behandling av motionen 1210 något håglöst valt att yrka avslag på mitt förslag, att resa till och från barndaghem i samband med arbetsresa skall inberäknas i den tidsvinst som avgör om rätt till avdrag för bilresa föreligger. Min förhoppning har varit att det vardagliga onödiga irritationsmoment som nu finns i den här frågan skulle ha kunnat anses bero på ett misstag och vara värt att snabbt rättas till i vår kommunalskattelag. De många föräldrar som måhända t.o.m. av ekonomiska skäl tvingas ut på arbetsmarknaden, för vilka det hör till dagens rutin att pendla kanske en och en halv timme mellan hemmet och arbetsplatsen, finner det givetvis helt ofattbart att de kanske halvtimmeslånga resorna runt till daghemmet — vilka i sig är en förutsättning för förvärvsarbete — inte skall räknas in i restiden till och från arbetet. Detta är inget specifikt storstadsproblem utan det gäller alla föräldrar som inte har den ovanliga förmånen att ha daghemmet i sitt kvarter. Argumentet att förvärvsavdraget skulle vara ett skäl att säga nej till mitt förslag är inte särskilt starkt, eftersom jag i det fallet kan påvisa att 31 stora grupper av föräldrar har avsevärt större olägenheter än förvärvsavdraget täcker, speciellt ute i våra storstadsområden. Herr talman! Om man eftersträvar skattelogik och möjligheter för förvärvsarbetande föräldrar att träffa sina barn så mycket som möjligt, framstår utskottsmajoritetens ställningstagande som väl kallsinnigt. Jag yrkar bifall till reservationen av herrar Magnusson i Borås och Nilsson i Trobro.

Herr talman! Det borde vara en självklarhet att man, i och med att försvarsutskottet erkänt sitt ekonomiska ansvar genom att föreslå ett höjt utryckningsbidrag för de värnpliktiga, tar steget fullt ut i vad gäller detta ansvar. Försvaret bygger på allmän värnplikt. Det innebär att praktiskt taget alla grabbar vid en viss ålder är skyldiga att göra värnplikt. Detta betyder ett ekonomiskt avbräck för den värnpliktige lönemässigt osv. Vid utryckningen står den värnpliktige i en svår ekonomisk situation. Den första månaden efter muck förvärras i de flesta fall den ekonomiska situationen. Många är utan arbete. De som återgår till ett tidigare arbete får vänta en månad innan den första lönen betalas ut. Resultatet av detta blir att föräldrar och vänner får träda till med lån av pengar. Många måste också vända sig till socialvården. Det är denna situation som de värnpliktiga efter utryckningen belönas med av statsmakterna. Som alla känner till har de värnpliktiga runt om i landet och nu senast vid värnpliktsriksdagen enhälligt krävt ett utryckningsbidrag på 1 000 kronor. Detta är på intet sätt något överbud. Man påpekar att det är just den första månaden efter muck som från ekonomisk synpunkt är svårast. Utryckningsbidraget bör därför följa den norm för existensminimum som fastställts av socialstyrelsen, nämligen 1 000 kronor per månad. Försvarsutskottet har med sin initiativrätt föreslagit att värnpliktiga som nu eller senare dag under budgetåret rycker ut från tjänstgöring som berättigar till utryckningsbidrag skall för tjänstgöringen få ett särskilt bidrag på 150 kronor, eller tillsammans 400 kronor. Utskottet har alltså 33 föreslagit en obetydlig höjning i jämförelse med de värnpliktigas helt berättigade krav på 1 000 kronor. Försvarsutskottet och riksdagen har tidigare uttalat att det är angeläget att de olika värnpliktsförmånerna sammantagna ger den värnpliktige förutsättningar att fullgöra tjänstgöringen och återgå till civilt arbete utan annan uppoffring än den värnplikten som sådan innebär. När nu försvarsutskottet använt sin initiativrätt borde man ha föreslagit en höjning som tillmötesgått de värnpliktigas förslag. Herr talman! Jag är på grund av de för riksdagsarbetet gällande bestämmelserna förhindrad att framställa ett yrkande på en större höjning än vad försvarsutskottet har föreslagit. Vänsterpartiet kommunisterna väckte emellertid under den allmänna motionstiden vid årets riksdag en motion i vilken vi begär en höjning av utryckningsbidraget till 800 kronor. Nu i januari månad bedömde vi en höjning till 800 kronor som lämplig — det var alltså innan de värnpliktiga själva konkretiserat sig och krävt en höjning till 1 000 kronor. När den motionen senare i år skall behandlas av riksdagen, återkommer vi givetvis till denna fråga.

Herr talman! Den motion angående utryckningsbidraget till värnpliktiga, för vilken herr Måbrink står som huvudmotionär, återkommer vi till, såsom herr Måbrink sade, vid behandlingen av statsverkspropositionen avseende nästa budgetår. Jag vill nu för kammaren berätta hur vi i försvarsutskottet har resonerat oss fram till det här initiativet. Vi har noggrant prövat frågan om förhöjda bidrag till utryckande värnpliktiga. Vi har tagit del av värnpliktsutredningens betänkande rörande systemet med förmåner till värnpliktiga. Detta betänkande avlämnades i oktober 1972. Utredningsmannen har där tagit upp frågan om utryckningsbidraget och helt naturligt vägt detta mot andra förmåner som de värnpliktiga har. Utredningsmannen konstaterar att utryckningsbidraget även i fortsättningen bör vara lika stort för alla värnpliktiga och att det i princip bör motsvara åtminstone en halv månadsinkomst för en värnpliktig. Utredningsmannen har också satt storleken på utryckningsbidraget i relation till studiemedelsbeloppen. Utredningsförslaget har remissbehandlats. Remissinstanserna delar uppfattningen att utryckningsbidraget bör bibehållas och att det bör vara lika stort för alla värnpliktiga. En del remissinstanser har dock förordat en större höjning än vad utredningen föreslagit. I statsverkspropositionen avseende nästa års budget föreslås en höjning av utryckningsbidraget från nuvarande 250 till 400 kronor. Det förslaget kommer vi alltså att behandla senare i år, och då kommer även herr Måbrinks motion, nr 1287, att bli föremål för utskottets behandling. Försvarsministern har också meddelat att han räknar med att ett förslag beträffande systemet med förmåner till de värnpliktiga kommer att avlämnas till riksdagen under innevarande år. Vi har inom utskottet övervägt de skäl som talar för att de värnpliktiga redan i samband med utryckningen våren 1974 skall få ett bidrag av samma storlek som föreslagits i statsverkspropositionen för kommande budgetår. När det gäller de värnpliktigas förmåner, t.ex. dagpenning, utryckningsbidrag, hemreseförmåner, bidrag till hemmavarande och till bostad i hemorten under militärtjänstgöring, vet vi att det har skett påtagliga förbättringar under senare år. Som också herr Måbrink påpekade har de värnpliktiga i år genom demonstrationer och vid värnpliktsriksdagen krävt 1 000 kronor i utryckningsbidrag i stället för nu utgående 250 kronor. Utskottet har prövat detta förslag och anser det svårt att hävda att 250 kronor räcker att leva på tills de utryckta fått sin första lön. Många värnpliktiga har inte heller någon anställning, som väntar dem när de rycker ut. De ligger då ännu sämre till. Å andra sidan kostar ett till I 000 kronor förhöjt utryckningsbidrag ca 30 miljoner kronor per år. Tas detta belopp inom nuvarande kostnadsramar, innebär det i klartext att man tär på materielanslagen och därmed inkräktar på det framtida försvarets styrka. En annan fråga som vi också funnit värd att beakta är: Hur påverkas de värnpliktigas inställning till försvaret? En årsklass består av ca 50 000 ungdomar. Hur starkt är sambandet mellan värnpliktsförmåner och de utryckande värnpliktigas inställning till försvaret?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
Herr talman! Bara en liten kommentar. Herr Petersson i Gäddvik påstår att det skulle kosta 30 miljoner kronor att höja utryckningsbidraget till 1.000 kronor. Det är ju en struntsumma i jämförelse med vad försvaret kostar varje år; jag tror den siffra som redovisas är 8 miljarder kronor. En höjning av utryckningsbidraget till de värnpliktiga till 1 000 kronor motsvarar ungefär ett Viggenplan. Det skulle vi säkert kunna avstå för att ge de värnpliktiga det existensminimum som räknats fram av socialstyrelsen och som är absolut nödvändigt för att de skall få en någorlunda hyfsad ekonomisk situation den första månaden efter utryckningen.

Herr talman! Beträffande det som herr Måbrink senast anförde vill jag bara erinra om att han och hans parti har motionerat om starkt minskade anslag till försvaret. Om man sänker anslagen till försvaret, är det givetvis svårare att balansera sammansättningen av försvaret och samtidigt tillgodose de värnpliktigas önskemål. För att skapa enhetliga regler hade i propositionen föreslagits att även patienter i allmän vårdanstalt inom nykterhetsvården skulle få rätt till sjukpenning under vårdtiden enligt samma grunder som gällde vid sjukhusvård. Propositionen innehöll också förslag till nya regler om eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott.

Herr talman! I motionen 689 har fru Olsson i Hölö och jag föreslagit att riksdagen beslutar om en sådan ändring i lagen om allmän försäkring att ungdomsvårdsskoleelever som vistas för vård utom skola tillerkänns sjukpenningförmåner. Också 1961 års sjukförsäkringsutredning, som framlade sitt betänkande i mars 1969, har funnit det kravet befogat. Av de elever som är inskrivna på ungdomsvårdsskolorna vistas för närvarande flertalet för vård utom skola, och till skillnad från dem som vistas inom skola har många av de här eleverna avlönat förvärvsarbete. När dessa elever blir arbetsoförmögna på grund av sjukdom förlorar de sin arbetsinkomst, men de får inte som andra försäkrade arbetstagare kompensation för den förlorade inkomsten genom sjukpenning. Den år 1969 framlagda sjukförsäkringsutredningen har påpekat detta förhållande och, som jag sade, funnit det befogat att dessa elever kommer i åtnjutande av sjukpenning. Man har också sagt att socialstyrelsen i skrivelse till utredningen har framhållit att psykologiska skäl talar för att ungdomsvårdsskoleelever inte behandlas annorlunda vid sjukdom än försäkrade i allmänhet. Känslan av att vara ställd utanför befrämjar nämligen inte återanpassningen. Det har gått fem år sedan utredningen lade fram sitt betänkande och skrev om de här sakerna. Trots detta har regeringen ännu inte kommit med något förslag i den önskade riktningen. När eleverna som vistas för vård utom skola har ett förvärvsarbete så är det liksom en övergång till det vanliga arbetslivet. Det är en träning och ett försök att hjälpa eleven till snabb återanpassning. Mister eleven sina sjukpenningförmåner så kan det som har byggts upp i fråga om elevens möjligheter till återanpassning lätt raseras.

Jag ber att få yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Motionen 689, som fröken Pehrsson här har pläderat för, väcktes under den allmänna motionstiden och har behandlats i socialförsäkringsutskottet i samband med proposition nr 12, som gäller rätt till sjukpenning för alkoholmissbrukare. Innan jag går in på att bemöta vad fröken Pehrsson sagt, vill jag kort redogöra för innehållet i proposition nr 12. Propositionen innehåller dels ett förslag om enhetliga regler inom socialförsäkringen, oavsett inom vilken vårdform vården sker, dels nya regler beträffande eftergift av återkrav för utgivna bidragsförskott. I dag gäller att vård kan meddelas i allmänna och enskilda vårdanstalter, och alkoholmissbrukare kan även vårdas inom den allmänna sjukvården. Valet av vårdform är i många fall helt beroende av tillgängliga platser. Enligt lagen om allmän försäkring 3 kap. 15§ utbetalas inte sjukpenning till alkoholmissbrukare när de är intagna i allmän vårdanstalt. Detta innebär många gånger att patienterna får olika ekonomiska förutsättningar. För att jämställa dessa olika grupper föreslår man nu att sjukpenning skall utgivas även när vederbörande vårdas i allmän vårdanstalt. Det betyder självklart att efter vården rehabiliteringssituationen blir betydligt bättre när behovet av socialhjälp kan minska. Man känner att man är jämställd med övriga patienter. När det gäller bidragsförskott skall barnavårdsnämnd som utgivit förskott utan dröjsmål driva in fordringar om den underhållsskyldige inte fullgör sin betalningsskyldighet efter förmåga. På framställan av barnavårdsnämnden eller den underhållsskyldige får länsstyrelsen besluta att återkrav får efterges om det föreligger särskilda skäl till det. Vad kan då vara ”särskilda skäl” enligt nuvarande lagstiftning? Det är när man varit förhindrad att fullgöra sin underhållsskyldighet på grund av vistelse t.ex. i fångvårdsanstalt eller i vårdanstalt för alkoholmissbrukare, på grund av långvarig sjukdom eller därmed jämförlig omständighet, sägs det. I övrigt har denna lagstiftning tolkats restriktivt. Familjepolitiska kommittén hade dessa frågor uppe till bedömning, och därvid kom det fram att man med tanke på patienternas sociala anpassning bör mildra dessa bestämmelser. Man har i kommittén ett förslag att särskilt skäl skall kunna anses föreligga då återkraven försvårar en rehabilitering efter sjukdom eller anstaltsvistelse eller då det finns risk för social missanpassning eller för splittring av den underhållsskyldiges familj. Departementschefen har delat familjepolitiska kommitténs uppfattning, och en ändring i nuvarande lagstiftning har kommit till stånd. Det är i stora drag vad propositionen innebär, och om dessa synpunkter har utskottet varit helt enigt. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 1974. När det sedan gäller ungdomsvårdsskoleelevernas rätt till sjukpenning har utskottet uttalat att vi i detta läge inte kan jämföra denna grupp med alkoholmissbrukare, eftersom det finns olika typer av vårdformer för den sistnämnda gruppen. Ungdomsvårdsskoleeleverna är jämställda i lagstiftningen — samma paragraf som jag tidigare nämnt — med dem som är intagna på fångvårdseller arbetsanstalt. Därför är det meningen att dessa frågor skall lösas i ett sammanhang. Det beror inte på ovilja mot denna grupp, att motionen avstyrkts, utan det är för att vi skall kunna göra en totalbedömning. Utskottet säger att frågan om denna lagstiftning är föremål för en allsidig översyn inom socialutredningen. Utifrån de grunderna yrkar utskottet avslag på motionen. Herr talman!

Herr talman! Fru Håviks redogörelse för propositionens innehåll är helt riktig. Om det har vi inte varit oeniga. Det är vid behandlingen av motionen som meningarna varit delade. Jag kan fortfarande inte förstå att inte den här lilla gruppen har kunnat tillgodoses under de fem år som har gått sedan sjukförsäkringsutredningen föreslog en förbättring. Jag är inte övertygad om att man skall vänta tills alla får sina problem lösta. Man kan mycket lätt förändra lagen så att en liten grupp blir tillgodosedd och sedan diskutera hela vårdlagstiftningen vid ett ytterligare tillfälle.
Herr talman! Jag vill helt kort påpeka vad jag tidigare anförde, nämligen att utskottet har förståelse för denna grupp. Men fröken Pehrsson —'som har sysslat med dessa frågor dels i andra lagutskottet, dels i socialförsäkringsutskottet — är nog medveten om att sådana överlappningar i lagstiftningen som hon talar om skapar klyftor och orättvisor på andra håll. Vid utskottets behandling har det klart framkommit att vi har förståelse för denna grupp men att frågan måste lösas i ett betydligt större sammanhang. Fröken Pehrsson vet lika väl som jag att hela vårdlagstiftningen är föremål för en stor översyn inom socialutredningen och att vi snart har att vänta ett betänkande från denna utredning.
Herr talman! Jag noterar av fru Håviks anförande att förståelse för gruppen finns. Det är värdefullt. Det är ännu värdefullare om man kan komma fram till åtgärder som verkligen hjälper vederbörande.

Herr talman! Införandet av en allmän tandvårdsförsäkring har ökat möjligheterna till en god tandvård. Väsentliga förbättringar skulle det dock innebära om smärre ändringar i bestämmelserna kunde beslutas. Jag anser det rimligt att föräldrarnas försäkring skall omfatta också deras barn. Många barn får i dag sin första tandvård hos föräldrarnas tandläkare på grund av att de inte tillhör den åldersgrupp som har fri tandvård inom folktandvården och därför att föräldrarna kanske anser det naturligt och riktigt att barnen får sina första erfarenheter av tandläkarbesöket på ett sätt som i möjligaste mån eliminerar rädsla för besök och behandling. Barn är ofta rädda för det som är nytt och det som de tror skall göra ont. Det är viktigt att de tidigt får en så positiv inställning till tandvård som möjligt, och det är likaså viktigt att denna kontroll och vård sätts in så tidigt som möjligt. Om den samverkan mellan Tandläkarförbundet och folktandvårdshuvudmännen, som enligt utskottets utsago har inletts, har medfört vissa förbättringar i fråga om möjligheter till tandvård för de yngre barnen är det givetvis ytterst tacknämligt. Det torde dock inte vara så att på långt när alla barn från treårsåldern omfattas av den tandvårdsmöjligheten. Föräldrar som har låtit sin egen tandläkare ombesörja tandvården för deras barn från tidig ålder låter ofta barnen fortsätta sin tandvård hos samma tandläkare efter påbörjad skolgång. Orsakerna till att man gör så, trots att det innebär utgifter, kan vara flera, men trygghetskänslan hos barnet, som slipper byta tandläkare, torde vara av inte ringa betydelse.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

Herr talman! Om riksdagen skulle bifalla reservationen i dag, skulle det i praktiken innebära att alla skulle komma att tillhöra tandvårdsförsäkringen, precis som moderata samlingspartiet ville när vi tog beslutet i fjol. Riksdagsbeslutet i fjol innebar nämligen, som bekant, att alla t.o.m. 19 års ålder skulle ställas utanför tandvårdsförsäkringen. Men på grund av att folktandvården ännu inte var fullt utbyggd tillät socialministern — vilket sedan bifölls av riksdagen — att man temporärt skulle låta 17—19-åringar tillhöra försäkringen. Men detta är alltså endast under en övergångsperiod. I ett landstingsområde har redan 17—19-åringarna uteslutits ur tandvårdsförsäkringen, och meningen är att alla 17—19 åringar snart skall överföras till landstingets vårdansvar och alltså inte då få tillhöra tandvårdsförsäkringen. Om reservationen bifalles, skulle alltså i framtiden alla från O till 17 år tillhöra försäkringen, och likaså alla från 20 år och uppåt. Det skulle innebära att bara 17—19-åringarna inte skulle tillhöra försäkringen, och det vore ju helt orimligt, herr talman, att ställa just dessa tre årskullar utanför tandvårdsförsäkringen. Att reservanterna, som kräver att barn och ungdom upp t.o.m. 17 års ålder skall få tillhöra tandvårdsförsäkringen, stannat vid 17 år och inte vid 19 år beror alltså på att 17—19-åringarna temporärt tillhör försäkringen — men bara temporärt. Självfallet skulle emellertid ett bifall till reservationen i realiteten innebära att alla människor skulle omfattas av tandvårdsförsäkringen; man vore givetvis tvungen att ta med även 17—19-åringarna och inte låta dem ensamma stå utanför. Varför, herr talman, skall inte alla människor få tillhöra tandvårdsförsäkringen? Finns det över huvud taget något skäl till att barn och ungdomar upp t.o.m. 19 års ålder skall tvingas betala hela kostnaden själva om de går till en privat tandläkare, medan alla över 20 år då skulle få minst 50 procents återbäring från tandvårdsförsäkringen? Jag har tidigare i år, ärade kammarledamöter, ställt en fråga till socialministern på det här området, och jag kan i dag till centerpartiet, som inte är med på reservationen, ställa samma öppna fråga. Om en ung människa under 20 år med små inkomster råkar bo i ett område där det finns en dålig folktandvårdstandläkare — det förekommer ju bra och dåliga tandläkare — men där det finns en bra privat tandläkare, då måste denna unga människa av ekonomiska skäl gå till folktandvården. Hans kamrat, som är ett år äldre, 20 år, kan däremot gå till den privata tandläkaren och få återbäring. Vad finns det för rättvisa i detta? Ingen, ärade kammarledamöter. Därför borde tandvårdsförsäkringen självfallet omfatta alla människor. Vi kommer, antar jag, herr talman, om några dagar att med mycket stor enighet besluta om att sänka myndighetsåldern från 20 till 18 år. Men den myndighetsåldern kommer inte att gälla vid valet av tandläkare. Då måste man vara 20 år för att på lika ekonomiska grunder få välja tandläkare.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

Herr talman! Till herr Ringaby vill jag säga att vi tog ett beslut angående tandvårdsförsäkringen så sent som förra året, då vi gick in för att det viktiga var att bygga ut folktandvården. Folktandvården kommer att byggas ut så snabbt som tandläkartillgången medger, och det finns förutsättningar för att det skall kunna ske ganska snabbt. Jag har begärt ordet, herr talman, därför att jag har avgivit ett särskilt yttrande med anledning av en motion som jag väckt om tandläkarnas möjligheter att under vissa förutsättningar tillämpa en individuell taxa. Motionen har inte kommit till för att höja tandläkarnas inkomster — motionen har väckts därför att jag tycker det är riktigt att man smidigt anpassar det system vi har på ett sådant sätt att det ligger nära i tiden i förhållande till de taxor som sätts. Det kan gälla både att höja och att sänka taxorna. Men det bör vara en nära anpassning i tiden. Jag har inte föreslagit att detta skall vara en permanent ordning, men så länge vi har det här systemet skall det vara smidigt och väl anpassat. I motionen har jag hemställt ”att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t begär att den hos riksförsäkringsverket inrättade tandvårdsdelegationen får i uppdrag att utarbeta förslag till bestämmelser som ger tandläkare möjlighet att efter individuell prövning tillämpa särskild taxa”. Jag förutsätter att tandvårdsdelegationen hos riksförsäkringsverket i samband med att tandvårdstaxan omprövas beaktar de framförda synpunkterna. Herr talman!